Herr talman! Jag tänkte låta det tidigare sagda vara nog i den här frågan, men då nu herr Olsson i Sundsvall delgav kammaren sin från min egen avvikande syn på frågan om nämndemannavalet i Timrå ber jag att helt kort få återkomma. Historien om mina synpunkter på socialdemokratiska nämndemän grundar sig på följande. Jag blev uppringd av en reporter från Sveriges Radio i Sundsvall, då jag var på väg att åka till fullmäktigesammanträdet. Denne frågade mig hur jag såg på nämndemannavalet som skulle ske i kommunfullmäktige om någon timme. Jag tyckte att han skulle återkomma efter fullmäktigesammanträdet då valet var klart. Han ställde provocerande frågan om jag inte visste hur valet skulle gå och om jag inte trodde på de egna partivännernas förmåga att klara uppdraget och därmed inte bli valda. Jag svarade kort att med den socialdemokratiska majoritet som vi har i kommunfullmäktige var det nog ganska säkert att våra föreslagna kandidater skulle bli valda. På den andra delen av den provokatoriska frågan svarade jag kort och gott: Självklart tror jag på våra föreslagna socialdemokratiska kandidater, och har jag att välja mellan en socialdemokrat och en borgare så väljer jag med mitt medlemskap i det socialdemokratiska partiet utan tvekan en socialdemokrat. Jag ställer frågan till Martin Olsson i Sundsvall: Skulle han kanske välja andra än centerpartister? Som jag tidigare framhållit, har jag aldrig ifrågasatt att någon ledamot av Timrå kommunfullmäktige skulle vara olämplig att bekläda uppdraget som nämndeman.
Herr talman! Herr Olsson i Timrå inledde med att säga att vad han sagt tidigare borde vara nog. Jag tror att det hade varit nog om Timrådemokratin, om det inte hade sagts någonting från Timråhåll här i dag. Riksdagens beslut, som kommer att fattas om några minuter, gör ju helt slut på det system som socialdemokraterna har tillämpat i Timrå. Glädjande nog har Timrås socialdemokrater inte fått något stöd vare sig från grannkommunerna, som jag känner någorlunda, eller från socialdemokraterna i övrigt och nu inte heller från justitieministern och ett enigt justitieutskott. Jag fick frågan om jag skulle välja andra än centerpartister. Ja, om jag tillhör en väljande församling, vilket jag gör, så är det inte jag ensam som väljer utan det är vi i den församlingen, och vi väljer i relation till partiernas storlek. De partier som har gått bakåt i valen får vidkännas förluster, både när det gäller nämndemannauppdrag och andra poster, även om de har väldigt duktiga och erfarna kandidater. Det är väljarnas utslag som är det avgörande och inte vad en eller annan partipolitiker tycker. Herr talman! Jag vill åter igen framhålla vikten av att det även då det gäller val till andra poster blir rätt till proportionalitet. Det är ju uppenbart att de idéer som har varit vägledande för socialdemokraterna i Timrå då det gäller val av nämndemän är man inte beredd att släppa ens nu, trots att man har en enhällig riksdag och ett enhälligt parti emot sig. Av allt att döma räknar man med att vid val av t.ex. valdeputerade kunna fortsätta att hävda att majoriteten skall tillsätta alla poster, trots att det är en allmän opinion i alla partier emot sådana majoritetsövergrepp.
Herr talman! Om herr Olsson i Sundsvall tror att det är jag som väljer socialdemokraterna i Timrå tror han fel. Det är vårt stora parti i Timrå som utser kandidater och lägger fram förslag. Det är väl självklart att även Martin Olsson väljer politiskt. Det har han klart deklarerat och det får jag väl vara nöjd med.
Herr talman! Eftersom jag fick frågan vem jag skulle välja vill jag vända mig mot uttrycket att jag personligen väljer. Jag sade att när vi är en valkorporation så väljer vi i förhållande till varje partis andel av den korporationen. Alla får vi någon gång vara med om att vårt parti får lov att offra några mandat på grund av valutslaget. Det har vi alla upplevt. Vi böjer oss för väljarna. Det är det som är skillnaden. Socialdemokraterna i Timrå — så länge de behåller sin majoritetsställning — tror att det är den politiska majoriteten som skall tillsätta alla poster där inte proportionalitet är föreskriven i lag. I praktiskt taget alla andra kommuner i landet böjer man sig för den önskan väljarna framför på valdagen och finner sig i att justera sammansättningen av olika grupper förtroendemän mot bakgrund av valresultatet.

Herr talman! Den upprörda, nästan patetiska rösten av en mycket övertygad man nådde mina öron i kväll vid denna debatts början. Innehållet i det tal han höll var sådant att egentligen borde väl Filip Fridolfsson i Stockholm och jag vördsamt anhålla om tillgift för att vi framfört motionen 45 om vittneseden. Vilken historiker, vilken teolog vi har i kammaren! En professur i exegetik i Uppsala eller kyrkoministerställning i framtiden är vad man kan vänta. Herr Fridolfsson från pingströrelsens djupa led och Nilsson i Agnäs med förankring i gammaltroende grupper inom den Lutherska kyrkan jämte deras meningsfränder fick sannerligen en lektion. Vi har för ensidigt läst bara Bibeln. Instämmanden från kammaren visar att det finns fler teologer med en revolutionerande ny syn på vad kristendomen är. Hade vi haft en dag på oss skulle jag ha gått in på ett längre utvecklande av att den gamla syn som vi ännu bestämt hävdar är den bibliska men som nu i denna upplysning i kväll liksom har avslöjats som villolära eller kanske medeltida dunkel. Jag känner det dock som min skyldighet — trots att kammaren har så ont om tid — att framföra några synpunkter för att bemöta en del av det som sades. Här togs från början upp läran om straffet. Är den icke biblisk? Bibeln talar om allas skuld, allas straff, som en tog, nämligen Försonaren. Det betonade herr Lundgren. Guds eviga förlåtelse i Kristus skall förkunnas, det tycker även jag och det har kyrkan alltid gjort. Men straffet drabbade ju Honom för att den som tror på Honom skall förvandlas och leva ett nytt liv. I detta nya liv finns rättsnormerna kvar; lagen om sådd och skörd, lagboken hör hemma i kyrkan, den är biblisk, liksom Bibeln har hört hemma på domarbordet. Det individuella ansvaret försvinner aldrig. Gud är fortfarande rättsskipare och domare. Han kallar dagligen till rättegång. En kristen gör dagligen upp med Gud, dömd, bedjande om tillgift och får förlåtelse. Passar inte längre bönen Fader vår? Den stämmer med både lag och evangelium. Innan jag begär förlåtelse har jag upplevt min skuld, alltså varit i en domsituation. Sedan lever en kristen fortfarande kvar här på jorden i ett politiskt förhållande, i ett folk, precis som hans herre och frälsare själv gjorde. Läran om samhället och ordningen finns även i Bibeln. Också läran om rättsskipningen. Jesus själv talar om domaren, inte blott om den yttersta domen. Han talar om domstolar och uppgörelser inför domstol om vittnesed. Det enda ordet i Bibeln om vittnesed är inte det som citeras ur bergspredikan. Den kristna kyrkan har i alla tider och allestädes hävdat denna yttre Gudsstyrelse och Gudsrätt. Lagboken har alltså funnits i kyrkan. Därför kom eden att formas som den lytt sedan urminnes tid i vårt land. Det var naturligt för ett folk som en gång skrev Kristus främst i vår lag, och på det sättet blev också Sverige en rättsstat. Nu är Guds förlåtelse allmän och samtidigt personlig. Men den utesluter inte att en kristen ställs inför situationer där han skall stå till svars och där han också måste medge att han har begått brott. I andra situationer, där han skall redogöra för egen skuld eller lämna ett intygande, behöver han en korrektion. Gud allsmäktig och hans heliga ord har varit en bra formulering. Hans samvete har Bibeln som grund, och det behöver ständigt ställas inför Bibeln. Det har alltid varit en kristen uppfattning. Detta strider ingalunda mot evangeliet, mot försoningen. Den världsliga staten som far efter rättvisa och hävdar rättfärdighet kan ju inte med hänvisning till Kristi offer och förlåtelse blunda för fel eller brott. Den dagen det blir så har vi barbariet tillbaka. Det skulle inte tjäna någon människa, det vore ingen kärlek. Jag häpnade inför svaret från ärkebiskopen. Han är primus inter pares, kyrkans främste företrädare näst kyrkoministern. Begripligt svar? Ja, om han ser det så att Guds ord i detta sammanhang icke längre betyder något, att det som är gudomligt och heligt inte längre spelar någon roll, då förstår jag honom. Men jag hör liksom en suck från ärkebiskopen. Han ser det visst inte som en ljusets seger. Han försöker kanske — jag har inte samma uppfattning — att vara realist och säger: Nåja, svenskarna vill ha det så här, jag skall inte protestera. En gång var hela Sverige i stort sett enigt om detta. Jag har utvecklat det i en motion till förra årets riksmöte, i vilken jag krävde utredning av kyrkans förhållande till regering och konung. Herr Lundgren i riksdagen däremot ser nya friska morgonrodnader, han suckar inte. Han som broderskapare har väl medverkat till denna nya tidsålder. Han ser ett avlyft ok. Han talar om att kristendomen som rättsskipningens religion är någonting felaktigt, någonting som är förbi. Lyft bort oken från domarbordet! Jag skall inte missunna honom att ha den uppfattningen. Jag tänker inte här föra någon ordstrid. Ett replikskifte torde vara till föga nytta. Herr Lundgrens tal i början av debatten och vissa angrepp från fru Thunvall på motionen gjorde det omöjligt för mig att icke på något sätt uttala min protest. Jag tycker att en del av det som har sagts här i kammaren har varit 2tt starkt bevis för sanningen i tesen att sekulariseringen har hunnit långt i vårt land. Men är det redan tid att sätta alla på samma pall, fru Thunvall? Varför måste en del lägga fingrarna på bibeln? frågar hon. Kära fru Thunvall! Skulle det förmenas mig att när jag skall avlägga min sanningsförsäkran och jag lever i ett gammalt kristet land göra som mina fäder och lägga fingrarna på Bibeln? Är det ett uttryck för demokrati att förmena mig det? Det svar som kom från västra Sverige är enligt min mening ännu i dag ett uttryck för en stor del av det svenska folkets övertygelse. Jag är väl inte en sådan teolog och historiker som herr Lundgren, men jag har rest i detta land i 30 år, och jag läser en del och lyssnar. Jag vågar framföra min uppfattning att folkflertalet upplever borttagandet av det religiösa inslaget i eden som onödigt, ja, djupt beklagligt. Många har därtill den syn som Filip Fridolfsson och jag har dristat oss att framföra i den förhatliga motionen, att detta är ett led i sekulariseringsprocessen. Varför får inte eden ”Vid Gud Allsmäktig och hans heliga ord” stå kvar till buds för dem som ännu inte hunnit fram till den upphöjda och revolutionerande teologiska klarhet som framförts här från vissa håll? Skulle den uppfattning som framförts av den förste talaren i detta ärende här i kväll bli känd bland alla som är kyrkliga eller frikyrkliga och som röstar med herr Lundgrens parti är det min tro att verkningarna kommer att bli synliga hösten 1976.

Herr talman! Jag har lyssnat till justitieutskottets ordförande fru Kristensson och nu senast till herr Nilsson i Agnäs. När man vill göra gällande att borttagandet av den edsavläggelse som vi praktiserar i vårt land skulle medverka till ökad sekularisering måste jag inlägga en bestämd gensaga. Vill man medverka till att förstärka den kristna trons bärande och hjälpande kraft i enskilda människors liv måste det ske med ett engagemang på helt annat sätt än att hävda edsavläggelsens värde för det krisina livet. Det finns, herr talman, i och för sig motiv för att resa frågan om inte ett bibehållande av edsavläggelsen indirekt medverkar till en ökad sekularisering. Domstolarna efterfrågar inte så långt jag vet vittnenas personliga inställning till Bibeln innan eden förestavas. Jag reagerar därför mot att den som utifrån ett klart kristet betraktelsesätt tar avstånd från edsavläggelse genom användande av Bibeln därmed skulle tillvitas beskyllningen att vilja medverka till en sekularisering. Fru Kristensson beklagade att om inte edsavläggelsen bibehålles på samma sätt skulle Bibeln komma bort ifrån våra rättssalar. Det kan man beklaga i den mån Bibeln där verkligen varit och är den tillgång för den enskilda människan som den enligt mitt förmenande bör vara, men det kan aldrig vara ett argument för att ha kvar vittneseden. Att Bibeln försvinner från rättssalarna kan avhjälpas genom att man i stället ser till att den finns där den gör verklig nytta, exempelvis i väntsalarna. Det kan vi alla medverka till och det har vi också organisationer för i vårt land — även om det då sker utan att vara på statsverkets bekostnad. Herr talman! Jag kommer att i omröstningen om edsavläggelsen stödja reservationen.

Herr talman! Jag tänker inte delta i den senaste stundens måhända något upprörda debatt om reservationen 2. Jag har begärt ordet för att i någon mån kommentera reservationen 1 i anledning av de åsikter som herr Lundgren förde fram i sitt första anförande. Jag gör det trots att jag är både juristdomare och dokumenterat konservativ i egenskap av ledamot av denna kammare för moderata samlingspartiet — en i herr Lundgrens ögon kanske något dubiös kombination. Min uppfattning är, efter att ha samarbetat med många nämndemän på olika platser, att nämnden är utomordentligt viktig för rättskipningen här i landet och att vi har många utomordentligt kunniga lekmannadomare. Jag är övertygad om att åtskilliga av kammarens ledamöter har erfarenhet av arbete som nämndemän. Jag vill vända mig mot den uppfattning som jag tyckte att man kunde skymta i herr Lundgrens anförande, nämligen att politiska uppfattningar mer eller mindre ofta gör sig gällande vid domstolsarbetet. Jag bestrider av egen erfarenhet att så är fallet. Både yrkesdomare och lek mannadomare har att tillämpa givna lagtexter med motiveringar. Jag vill hävda att det finns få fall där enighet inte uppnås i domstolsarbetet där nämnd medverkar. Också vår socialdemokratiske justitieminister brukar hävda att domstolarna är helt lojala gentemot lagstiftningen, att de på ett riktigt sätt sköter sitt arbete. I en interpellationsdebatt med justitieminister Geijer som jag hade i våras påstod han att jag underskattade våra domare — i det lägger jag både yrkesdomare och lekmannadomare. Han sade klart att de utövar sin verksamhet efter gällande lag. Herr Lundgren sade att det skall vara politiker som väljer nämndemän. Det är i och för sig riktigt. Men herr Lundgren sade också att det skall vara politiker som blir valda. Det vänder jag mig emot. Jag tror inte alls att nämndemän behöver vara politiker. Det skall vara folk som valkorporationen anser har sunt förnuft och intresse för samhällsfrågorna. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att allmänheten har en stark tilltro till domstolarna och jag tror att den tilltron ökar om lekmannanämnderna är allsidigt sammansatta. Om det nu är en politisk korporation som väljer — och jag tror inte att vi kan hitta någon bättre valkorporation — är det i och för sig naturligt att den grupp som väljs kan få en politisk sammansättning. Det får vi acceptera. Det är inget fel i det. Det är viktigt att vi får nämndemän som har olika åsikter, olika samhällsuppfattningar, och att de så långt möjligt speglar just den uppfattning som medborgarna har. Det är viktigt för allmänhetens förtroende för domstolarna. Eftersom det inte överallt, med den tidigare valmetoden, har gått att genomföra den här fördelningen tror jag att det nu föreliggande förslaget är ägnat att öka det viktiga förtroendet för domstolarna.

Herr talman! ”Och trosnit drog med trosnit fingerkrok” — jag vill minnas att Birger Sjöberg talar om en teologisk debatt i de ordalagen. Det är litet vemodigt att bevittna hur de som innerst inne vill främja samma sak har svårt att förstå varandra. Här har lagts oerhört skiftande synpunkter på eden inför domstolen, men man kan också vända på frågan och lägga en aspekt på den, som inte särskilt tydligt kommit fram i debatten. En erfarenhet som väl många med mig gjort när man suttit som nämndeman är, att man funnit det vara ett missbruk av Guds namn -— ett brott mot budet Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn —- när eden har avlagts. De som inte har valt att avge en sanningsförsäkran har ofta — eller lika ofta — varit de för vilka eden vid Gud Allsmäktig inte har någon som helst betydelse. Det är de bekännande som står med allvar inför den eden. Men de kan ha sitt samvete och sin heder med sig i den tron lika bra utan denna ed medan de som inte alls reflekterar över saken upprepar — mekaniskt och utan någon som helst känsla — eden inför Gud Allsmäktig. Jag har själv reflekterat många gånger över att det är något som tangerar missbruk av Guds namn.

Jag finner det alternativet vara ett uttryck för barmhärtighet, och det är väl det som det innerst inne rör sig om i kristendomen. Herr talman! Jag biträder de båda reservationerna.

Herr talman! I propositionen nr 37 till innevarande riksmöte föreslås bl.a. att stiftsnämnden skall ha talerätten och därmed företräda den kyrkliga jorden när arrendenämnd eller domstol behandlar fråga om villkor för jordbruksarrenden av löneboställen. Enligt nu gällande rätt är det pastoraten som företräder den kyrkliga jorden såsom jordägare. Utskottets majoritet föreslår att riksdagen skall bifalla propositionen, medan en minoritet av sju ledamöter i en reservation, nr 1, yrkar avslag på propositionen i denna del. Därmed har reservanterna följt upp en motion, 1975/76:134, där det yrkas avslag på förslaget att här nämnda talerätt skall överföras från pastoraten till stiftsnämnden. Vi reservanter anser det viktigt att pastoraten även i fortsättningen får ha ansvaret för förvaltningen av löneboställena och att detta inte inskränks eller beskärs genom att de fråntas talerätten. Vi kan inte ansluta oss till den ”omyndighetsförklaring” av pastoraten som utskottsmajoriteten föreslår skall ske. Pastoraten känner väl de lokala förhållandena, vilket stiftsnämnden knappast gör med mindre än att den företar resor och håller sammanträden på platsen. Men då blir det enligt min mening Vad sedan gäller juridisk expertis förfogar pastoraten genom Pastoratsförbundet över lika god sådan som stiftsnämnderna vad utbildningen beträffar. Önskar pastoraterna rådgöra med agrart utbildade, så står lantbruksnämnderna till tjänst. Deras tjänster är inte förbehållna stiftshämnderna. Hos lantbruksnämnderna finns den sakkunskap då det gäller strukturrationalisering, jordens avkastning, byggnadernas värde osv. som kan behövas. Här finns alltså en tillgång som står de olika parterna till buds, och jag känner inte till att någon har speciellt företräde framför andra då det gäller att få del av lantbruksnämndernas rådgivning. Frågan om vem som skall ha talerätten har varit på remiss innan propositionen skrevs. BI. a. har Pastoratsförbundet avgivit remissvar, och det har avstyrkt förslaget att talerätten skulle överlåtas till stiftsnämnderna. Det har också en av de stiftsnämnder gjort som avgett remissvar. Jag vill i sammanhanget påpeka att bland undertecknarna av här nämnda svar finns två personer som besitter en alldeles speciell sakkunskap: den ena var sekreterare och den andre var expert i 1960 års boställsutredning. Man kan inte värja sig för misstanken att här föreligger en önskan att centralisera och att ge stiftsnämnderna ökad makt. Pastoraten blir omyndigförklarade. Orsakerna härtill är att det misstänks att de träffar för kyrkan oförmånliga uppgörelser om arrenden. Det är således ett misstroende mot pastoraten man visar med detta förslag till ändring i fråga om talerätten. Man visar detta misstroende utan att ha stöd för det, såvitt framgår av såväl propositionen som utskottsbetänkandet. Kan det verkligen vara så underbart att centralisera att man måste ta alla chanser för att få det gjort? Bakgrunden till att detta ärende kommit upp är den, att stiftsnämnden i Lunds stift i skrivelse till regeringen har anhållit om en ändring i den kyrkliga förvaltningslagen och föreslagit att stiftsnämnd skall få föra talan för kyrklig jord i mål om arrendevillkor. Det har nämligen inträffat att stiftsnämnden i Lunds stift genom utslag i högsta domstolen har fått besked om att den inte har sådan talerätt som den önskar ha. Detta har man tydligen funnit minst sagt förargligt, och man vill inte lida en sådan smälek en gång till. Stiftsnämnden ingrep sedan ett pastorat och en arrendator hade samsats om ett lägre arrende än vad boställsnämnden bestämt. Det är boställsnämnden som sätter arrendet, men dess beslut kan överklagas. Nu trodde stiftsnämnden i Lunds stift att den kunde företräda den kyrkliga jorden inför arrendenämnd och domstol, men enligt gällande rätt kan som sagt detta inte ske. Som vi alla vet händer det ofta i riksdagen att motioner avslås på grund av att en utredning arbetar med den fråga om vilken det väcks motion. Det händer också ofta att statsråd i sina svar på enkla frågor och interpellationer hänvisar till pågående utredningar. Man måste hålla med om att det ligger åtskilligt i detta förfaringssätt. Även i denna fråga pågår det om inte en vanlig statlig utredning så dock överläggningar om det framtida förhållandet mellan svenska kyrkan och staten. Utskottets majoritet nämner detta i sitt betänkande men drar inte konsekvenserna därav. Även om jag inte vet vad utskottets talesman kommer att säga, så kan man anta att det kommer att nämnas att kyrkomötet har tillstyrkt förslaget. Vare hur som helst med den saken — jag vill säga att det var ett olyckligt beslut, som riksdagen nu kan ändra. Vi har kravet på treenighet i besluten — regering, kyrkomöte och riksdag. För att man skall få ett beslut skall alltså dessa tre vara ett i lag av kyrkolags natur. Om riksdagen nu säger nej till kyrkomötets beslut, så är enligt min mening rättfärdigheten uppfylld i denna fråga. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 1. I reservationen 2 har sju ledamöter i utskottet följt upp ett motionsledes framlagt förslag att avslå förslaget om utökad möjlighet att ur kyrkofonden få låna pengar för att köpa självständiga jordbruksenheter. Här vill jag först erinra om att vi har en statlig utredning — jordförvärvsutredningen — som skall utreda frågor om ägandet och brukandet av jordbruksmarken. Det finns goda skäl att avvakta vad den utredningen kommer fram till. Den väntas framlägga sitt betänkande om något år. Då får vi en samlad bedömning av de frågor som gäller förvärv av jordbruksfastigheter. Den lagstiftning som vi nu har hindrar inte att kyrkans mark kan användas i arbetet med en strukturrationalisering. Om det på en plats finns ett ofullständigt jordbruk som är ett löneboställe, så kan det där passa att till detta läggs ett ledigt jordbruk intill — eller att det säljs för sammanläggning med ett annat ofullständigt jordbruk. Men om det skall kunna ske så måste givetvis kyrkan vara villig inte bara att köpa utan också att sälja.

Herr talman! Det område — förvaltning av kyrklig jord m.m. — som behandlas i propositionen 37, vilken utgör underlag för kulturutskottets betänkande nr 22, kan tyckas vara rätt krångligt. Samspelet mellan regering, riksdag och kyrkomöte i mängder av frågor, av vilka kyrkans egendom i form av jord och skog är en del, kan synas mer än lovligt byråkratiskt. Denna ”tågordning” är i och för sig kanske ett bevis på hur komplicerat det ibland blir när en religiös gemenskap, kyrkan, av tradition skall leva i ett slags äktenskap med den profana gemenskapen, staten. Onekligen finns det fog för den åsikten att kyrkan borde få klara av sina egna inre bekymmer och problem mera inom sig själv och av egen kraft, utan att i tid och otid behöva konfronteras med en riksdag som ibland kanske har ett mycket njuggt intresse till övers för kyrkan. Men nu har vi en statskyrka här i vårt land med dess beslutskomplikationer, och det får vi finna oss i. Därför uppstår också åsiktsmotsättningar mellan exempelvis regeringen och kyrkomötet å ena sidan och en mängd reservanter i riksdagen å den andra. Till kulturutskottets betänkande nr 22 har sålunda tre reservationer fogats av ledamöter från såväl centern som moderata samlingspartiet. Motiven till de tre reservationerna har utförligt behandlats av utskottets värderade ordförande, vadan jag för min del endast med ett par ord vill försöka redovisa reservanternas syn på själva kyrkomötet som kyrkans högsta beslutande organ och åsiktsforum. Vad vi reservanter har hört och kommer att få höra — därom är jag tämligen säker — är: ”Hur kan ni gå emot ett kyrkomöte som antagit ett av regeringen framlagt förslag? Ert agerande innebär ju i praktiken att hela lagförslag måste arbetas om och synas av nästkommande kyrkomöte!” Det är naturligtvis, herr talman, beklagligt att reglerna är så utformade att hela lagförslag måste arbetas om, bara därför att kritik framförs mot en detalj. Men detta får ju inte hindra en granskning och ett för lagförfattarna eventuellt negativt beslut, fattat i parlamentarisk ordning. Att sedan riksdagen skulle kunna gå emot ett av kyrkomötet antaget regeringsförslag, som riksdagen finner politiskt diskutabelt och kanske ohållbart, är väl helt naturligt, i all synnerhet som riksdagen är Svea rikes högsta lagstiftande församling. Eftersom svenska kyrkan är en statskyrka får kyrkomötet finna sig i att eventuellt bli korrigerat av riksdagen i det att denna måhända finner tankegångar som ifrågasätter kyrkomötesdelegaternas politiska agerande. Detta ifrågasättande gäller nu beträffande centraliserad talerätt och egendomsköp, där kyrkomötet har kommit in på politiskt kontroversiella ideologiska frågor. Kyrkomötet får nog i detta fall ta konsekvenserna, om man går ut på de profanpolitiska gungflyna. Och då får man också finna sig i att en hel del förslag ifrågasättes av Svea rikes riksdag. Alltnog, reservanterna vill kvarhålla den nuvarande relativt decentraliserade talerätt som boställsnämnderna har och som borde vara till gagn för kyrkan.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

Herr talman! Vi har här under några timmar åhört en i viss mån teologisk debatt. Vad vi nu diskuterar är den kyrkliga jorden, och det kanske kan vara skäl att ägna några minuter åt den också. De sex lagförslag som läggs fram i propositionen 1975/76:37 har antagits av årets kyrkomöte. Nuvarande lagstiftning antogs 1970 och trädde i kraft den 1 januari 1972. Den syftar till att åstadkomma en rationell förvaltning av den kyrkliga jorden. Ett viktigt led är därvid att främja en effektiv strukturrationalisering av den kyrkliga jorden. Detta kan främst ske genom byte av mark, köp av tillskottsjord och försäljning av orationella brukningsenheter i samband med köp av självständiga, rationella fastigheter. I ett krav på en rationell förvaltning ligger också ett krav på enhetliga och rättvisa arrendevillkor. Under de år som gått sedan 1970 års lagstiftning trädde i kraft har det visat sig att det finns behov av att i vissa avseenden förtydliga lagstiftningen. Det föreligger också behov av att tekniskt anpassa lagstiftningen till annan ny lagstiftning efter 1970. I propositionen föreslås endast sådana ändringar som är motiverade av de två skäl jag nu har angivit. Ändringarna medför således inget principiellt nytt. Orsaken härtill har varit de pågående samtalen i kyrka-stat-frågan. Redan enligt den lagstiftning som gällde före 1972 var det boställsnämnden som bestämde arrendevillkoren. När det i 1970 års lagstiftning sägs att boställsnämnden skall bestämma arrendevillkoren är detta således ingen nyhet. Enligt de tidigare bestämmelserna ägde pastoraten vid utarrenderingen inte rätt att frångå de arrendevillkor som boställsnämnden hade fastställt. Under vissa förutsättningar hade dock pastoraten enligt dessa äldre bestämmelser rätt att ta ut en högre arrendeavgift än den boställsnämnden hade bestämt. Avsikten med 1970 års regler var att boställsnämnden i alla frågor som rörde arrendevillkoren skulle ha rätt att företräda jordägaren vid arrendenämnder och domstolar. Arrendenämnder och domstolar har emellertid inte ansett sig kunna tolka 15 § på det sättet. Detta leder till att regeln i 15 § om att boställsnämnden skall fastställa arrendevillkoren blir helt verkningslös. Pastoratet och arrendatorn kan nämligen vid arrendenämnden förlikas om vilken arrendesumma som helst. Denna förlikning skall då — utan att arrendenämnden granskar skäligheten av arrendesumman -— fastställas av arrendenämnden. Det bör påpekas att pastoratet med inkomsterna från löneboställena skall betala kostnaderna för löner till prästerna i pastoratet. Om pastoratets inkomster inte räcker till får pastoratet tillskott från kyrkofonden. Om pastoratet å andra sidan får överskott skall överskottet betalas in till kyrkofonden. Ett för lågt arrende får således ekonomiska följder inte bara för det ifrågavarande pastoratet utan för alla pastorat i landet. Syftet med den nu föreslagna lagändringen är således endast att förtydliga 1970 års lagstiftning. Att talerätten har lagts på stiftsnämnden och inte på boställsnämnden, beror enbart på att stiftsnämnden torde ha bättre egna resurser än boställsnämnden för att kunna föra talan vid arrendenämnder och domstolar. Självklart skall stiftsnämnden i alla frågor som kan röra denna talerätt hålla nära kontakt med det berörda pastoratet och med boställsnämnden. Som redan har anförts är ett av huvudsyftena med 1970 års lagstiftning att främja en effektiv strukturrationalisering av den kyrkliga jorden. En strukturrationalisering kan i princip ske på två sätt. Det ena avser att man köper mark som kompletterar en brukningsenhet som man redan har. Det andra avser att man skaffar sig en helt ny brukningsenhet av lämplig storlek och som alltså inte är ett komplement till en brukningsenhet som man redan har. Vid tillämpningen av 1970 års lagbestämmelser har det visat sig att lån lagligen kan utgå endast när man köper mark som kompletterar en brukningsenhet som man redan har. Däremot kan man inte få lån när man köper en helt ny brukningsenhet, som alltså inte är ett komplement till en redan befintlig brukningsenhet. Att denna möjlighet inte finns beror närmast på ett förbiseende. Det är detta förbiseende man vill rätta till i proposition 1975/76:37. Jag är medveten om att det här kan verka litet krångligt och vara svårt att kortfattat förklara. Men jag vill ännu en gång betona att det inte är något principiellt nytt som förs in, utan det är enbart fråga om ett förtydligande och en rättelse av ett förbiseende från år 1970. Herr Mattsson gör det här till en stor jordbrukspolitisk fråga. Jag förmodar att de flesta områden det här gäller är skogsmark. Mot bakgrund av att det är fråga om en marginell förändring skall man väl inte nu göra detta till en stor debatt om ägandefördelningen här i landet. Det väsentliga i sammanhanget är att skapa rationella enheter och få till stånd ett rationellt brukande, oavsett vem som äger ifrågavarande mark. I reservationerna 1 och 2 yrkas avslag på propositionen beträffande stiftsnämndernas talerätt och vidgade möjligheter till lån av kyrkofonden. Reservanterna går därmed emot ett enhälligt kyrkomöte. För mig är det förvånande att centerpartiet och moderata samlingspartiet i frågor av denna art så totalt underkänner kyrkomötets beslut. Herr Nisser sade här nyss att kyrkan med den nuvarande ordningen får finna sig i en sådan behandling. Om jag har fattat den kyrkopolitiska debatten rätt menar representanterna för centerpartiet och moderata samlingspartiet att den ordning som råder när det gäller banden mellan stat och kyrka bör bestå. Alltså bör enligt dessa partier kyrkan fortsättningsvis finna sig i att bli tillrättavisad av riksdagen i frågor av denna typ. Här rör det sig enligt mitt sätt att se om frågor där kyrkans egen mening bör tillmätas en avgörande betydelse. I ena fallet är det fråga om vilket organ som skall företräda kyrkans egna intressen, i andra fallet gäller det rätt för kyrkan att få disponera sina egna medel. Detta har nu gjorts till en fråga om markspekulation. Reservanterna menar sig vilja förhindra kyrkans möjligheter till markspekulation. I samma syfte föreslår reservanterna bifall till motionen 1324 som innebär att upp till hälften av prästlönefond och kyrkofond skall få användas till inköp av aktier och förlagsbevis. Den något märkliga situationen har nu uppstått att centerpartiet har fått stöd av moderata samlingspartiet i sin påstådda strävan att bekämpa markspekulation. Deras metod är dels att förmyndarmässigt förbjuda kyrkan att disponera egna medel, dels att inbjuda kyrkan att i stället för att spekulera i mark ge sig in i spekulation på börsen. Utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater samt vpkoch folkpartiledamöter, har inte funnit skäl att gå emot ett enhälligt kyrkomöte i de här berörda lagstiftningsfrågorna. Vi har inte heller funnit skäl att tillstyrka motionen 1324, som går ut på att stimulera till överflyttning från påstådd markspekulation till spekulation på börsen. Jag menar självfallet att markspekulation skall bekämpas, och jag tänker då på alla former av markspekulation. I det arbetet behövs kraftfulla insatser mot alla kategorier av spekulanter. Som redan nämnts pågår en utredning angående jordförvärvslagen, och jag förväntar mig att vi när vi behandlar den kan ta ett samlat grepp på den här frågan. Med det anförda yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele sade att huvudsaken med lagstiftningen var att främja en strukturrationalisering. När man strukturrationaliserar lägger man ju samman och gör större enheter genom att man säljer på ett ställe och köper på ett annat. Men man strukturrationaliserar inte genom att köpa självständiga jordbruksfastigheter! Visst skall kyrkan få disponera sina egna medel. Vad vi vänder oss emot är att man konkurrerar på marknaden genom att köpa fastigheter och på det sättet driver upp priserna så att jordbruksmarken blir dyrare än den borde vara. Detta är inte bara en detalj, herr Andersson. Från 1970 till första halvåret 1974 förvärvade kyrkan en areal på 20909 hektar med jordbruksfastigheter och köpte för över 42 milj.kr. Det är inga småsummor det rör sig om. Jag vill fråga herr Andersson om det är ett önskemål från utskottsmajoriteten att öka kyrkans markinnehav ytterligare. Med nuvarande bestämmelser ökar markinnehavet avsevärt. Skall det öka ännu mer genom att utskottsmajoriteten vill utvidga möjligheterna för kyrkan att förvärva mark? Sedan vill jag gärna veta om herr Andersson tycker det är riktigt att vi skall hjälpa kyrkan att placera ännu mer medel i jordbruksmark. Är detta verkligen majoritetens mening, när det ändå finns möjligheter att placera medlen på annat sätt? Det vore illa om folk skulle ha den uppfattningen att man inte kan placera pengar värdesäkert på annat sätt än genom att placera dem i jord och skog.
Herr talman! Vi vill inte tillrättavisa kyrkan, och det har jag inte sagt, herr Andersson i Lycksele. Vi vill korrigera vissa beslut av kyrkomötet som via regeringen har kommit på vårt bord och som vi tycker är politiskt känsliga. Riksdagen borde ha rätt att säga sin mening också i kyrkliga frågor, även om denna åsikt inte överensstämmer med vad regeringen och kyrkomötet anser. Det innebär inte någon tillrättavisning, utan jag tycker att det är riksdagens skyldighet att framföra sin åsikt, eftersom vi nu får agera i denna treenighet — om jag får uttrycka mig så. Det är alltså inget tillrättavisande utan bara ett hävdande av, som vi tycker, självklara politiska åsikter. Sedan var det fråga om markpolitiken. Centern och moderata samlingspartiet har i denna fråga en gemensam ståndpunkt, en gemensam ideologi. Vi vill ha en landsbygd som består av ett nät av familjejordbruk, ett spritt ägande. Om kyrkan, domänverket, bolag, kommuner och kanske även landsting får köpa alltför mycket ny jord medför det att en hel mängd familjejordbruk med tiden läggs ned och landsbygden uttunnas. Detta kan inte ligga i kyrkans intresse. Kyrkan eller i varje fall kyrkoförsamlingarnas intresse är tvärtom att vi har en levande landsbygd med många människor och många själar. Det är ju dessa som kyrkan så att säga skall ta hand om. I det här fallet går alltså centern och moderaterna på samma linje. Att herr Andersson i Lycksele har en motsatt uppfattning är väl helt naturligt, men att vi som företräder centern och moderaterna inte fick flera med oss i vår syn på den här markpolitiska frågan tycker jag är litet egendomligt och beklagligt.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad blåser upp detta till en stor markpolitisk fråga. Jag försökte förklara att den fråga vi nu behandlar är en detalj i den här lagstiftningen. Jag har tydligen misslyckats på den punkten, men jag tycker nog att utskottets ledamöter som haft möjligheter att läsa in den här frågan i förväg borde ha haft förutsättningar att komma fram till samma ståndpunkt. Det är faktiskt en detaljfråga, och den har också bedömts som en sådan i tidigare beslutsinstanser — av regeringen och av kyrkomötet. Man har under pågående samtal mellan företrädare för kyrkan och staten velat undvika att lägga fram förslag som innehåller några väsentliga förändringar. Herr Mattsson blåser upp det här till en stor ballong. Jag tycker att vi skall gå ned på jorden igen och se vad detta i sak innehåller. Då tror jag att vi bör kunna bli överens om att detta är en marginell fråga. Herr Mattsson säger vidare att det finns möjligheter för kyrkan att placera pengar i annat än mark. Visst finns det andra möjligheter, och det är kyrkans egen sak att bedöma var man vill placera sina pengar. Vi har i utskottet funnit att den rätt man har att placera 25 94 i aktier inte utnyttjas. Kyrkan har alltså utrymme för att välja den möjligheten. Jag har vidare lagt märke till att man i en av centermotionerna anvisar möjligheten att placera pengarna i hyresfastigheter. Jag vet inte om det är en ståndpunkt som man fortfarande står fast vid, dvs. att man rekommenderar kyrkan att spekulera i den sortens värden också. Herr Nisser försöker krypa ur det här, och han säger att detta inte är att tillrättavisa kyrkan. Det innebär bara att man korrigerar vissa beslut, säger herr Nisser. Det är ju olika vad man väljer för ord. Men jag bedömer det nog så att när man underkänner kyrkomötets enhälliga beslut i två marginella frågor som rör kyrkan själv så intimt, då är det uttryck för ett förmynderskap. Herr Nisser säger vidare att det inte kan vara i kyrkans intresse att placera pengar på detta sätt. Också där kryper förmyndarmentaliteten fram. Kyrkan har nu möjlighet att välja olika vägar för sitt förvaltarskap. Jag undrar om herr Nisser saknar förtroende för kyrkan i detta avseende. Är det därför som moderaterna pläderar för ett fortsatt samband mellan kyrka och stat?
Herr talman! Nog befinner vi oss på jorden, när vi diskuterar denna fråga. Med anledning av herr Anderssons i Lycksele senaste anförande konstaterar jag att han inte har någonting emot att kyrkan ytterligare ökar sitt markinnehav. Då vill jag gärna veta varför det är sådan brådska med att genomföra den saken att ni inte som i de allra flesta fall i övrigt hänvisar till sittande utredning —- i detta fall jordförvärvsutredningen. Det är ju sagt att den skall ge en samlande överblick. Jag har ändå påvisat att det på fyra fem år har gått att förvärva 21000 hektar jordbruksmark. Man har köpt för 42 milj.kr. Enligt min mening är det inte en så marginell sak som herr Andersson vill göra gällande. Herr Andersson håller före att stiftsnämnderna skulle vara skickligare än pastoraten när det gäller talerätten. Han nämner de låga arrendena. Då får väl stiftsnämnderna sköta sin förvaltning per bil med resor och traktamenten i det oändliga och kontrollera vartenda löneboställe vid arrendesättningen. Känner man inte till de lokala förhållandena, är det svårt att sätta skäliga arrenden. Enligt min uppfattning innebär utskottets mening att den starke skall utnyttja sin styrka mot den svage. Sådant kan inträffa om pastoraten inte skall betraktas såsom ägare och företrädare för jordintresset utan detta överlåtes åt stiftsnämnderna. Vi säger att kyrkan må besluta om sina inre angelägenheter. Flera propositioner, som har tagit upp frågor om kyrkans inre angelägenheter, har bifallits i höst av riksdagen i stor enighet. Här är det fråga om jordoch skogsvård, men jag trodde att kyrkan hade själavård som sin huvudsakliga uppgift.
Herr talman!

Talet om tillrättavisning och liknande är ganska egendomligt för att komma från en riksdagsledamot. Det är alltså inte comme il faut att riksdagen har en åsikt i kyrkliga frågor. Det finns ju ändå en kombination. Skall vi avskaffa riksdagens inflytande på dessa frågor? Vi skall väl ha rätt att säga vad vi tycker — eller hur, herr Andersson i Lycksele?
Herr talman! Låt mig först instämma i herr Mattssons förhoppning att kyrkan huvudsakligen ägnar sitt intresse åt själavård. Men nu tvingas vi ju trots allt diskutera frågor om jorden, och då påstår herr Mattsson att jag inte har någonting emot att kyrkan ökar sitt markinnehav. Jag har inte talat om det. Jag har talat om — och det är vad propositionen och kyrkomötets beslut går ut på — att ge kyrkan möjlighet att, när hon nu är jordägare och förvaltare av viss jord, också förvalta sin mark i form av rationella enheter. Det frågan nu gäller är inte att kyrkan skall lägga sig till med mera mark utan att den skall kunna rationalisera sitt markinnehav. När det gäller stiftsnämndernas talerätt, som herr Mattsson gör till en stor decentraliseringsfråga, är det ju helt enkelt så att stiftsnämnderna har bedömts förfoga över den bästa expertisen att tillhandagå pastoraten i dessa angelägenheter. I propositionen har förutsatts ett nära samarbete mellan stiftsnämnd och pastorat i de här frågorna. Jag tror att det kommer att fungera bra, och det är också den ordning som kyrkan själv vill ha. Kyrkan har redan möjlighet, herr Nisser, att förvalta sitt pund på olika sätt. Låt oss också ge kyrkan förtroendet att göra det inom ramen för den lagstiftning som vi här nu går att besluta om.
Herr talman! Jag har biträtt utskottsmajoriteten, och jag har inte funnit behov av att förklara mitt ställningstagande. Jag tycker att herr Andersson i Lycksele har redogjort ganska väl för motiven till detta. Jag har blivit litet illa berörd av en del som har sagts i den här debatten. Både herr Mattsson i Lane-Herrestad och herr Nisser talar om svenska kyrkans spekulation i mark. Jag måste säga att det är en ganska säregen ståndpunkt att beskylla de kyrkliga myndigheterna för att spekulera i mark, när de försöker förvalta sina tillgångar så rationellt som möjligt. Om vi nu skall ha en debatt om stat-kyrka, så är jag beredd att ta den, och där har vi säkert inte samma uppfattning, herr Mattsson och jag och herr Nisser och jag. Men det kan inte vara riktigt att använda sådana argument som att om stiftsnämnderna får talerätt, då blir det onödiga reseoch traktamentskostnader, besluten blir centraliserade, svenska kyrkan driver genom köp av mark upp livsmedelspriserna — det ena argumentet är otroligare än det andra. Vad det gäller är ju att göra vissa förändringar i lagstiftningen som inte innebär att man ruckar på de principer som nu gäller. Vill man komma åt svenska kyrkans möjlighet att förvärva jord. bör man föra den debatten separat. Så länge svenska kyrkan nu har den relation till staten som den har, måste vi väl i varje fall unna svenska kyrkan möjlighet att så rationellt som möjligt förvalta sina tillgångar. Jag tycker att det är otroliga anklagelser som man kommer med mot kyrkliga förtroendemän ute i pastoraten och mot svenska kyrkans ämbetsmän, att de så fort de diskuterar hur svenska kyrkan förvaltar sina tillgångar skulle ägna sig åt markspekulation. För min del nöjer jag mig med att stå på kyrkomötets och utskotts majoritetens sida.
Herr talman! Vi har sagt att när kyrkan säljer rätt betydande egendomar intill tätorter får den in stora summor som den då har att på nytt placera. Vi anser det inte nödvändigt att kyrkan då skall ge sig ut på den fria marknaden för att förvärva självständiga jordbruksfastigheter och vara med såsom en köpstark intressent och driva upp priserna ytterligare. Att stiftsnämnderna skulle vara så mycket skickligare än pastoraten finns det inga bevis för, men en sak är klar: deras förvaltning kommer, som jag sade, att vara placerad i bil, därför att nämndernas experter måste resa omkring och kontrollera vartenda löneboställe i stället för att detta görs inom pastoraten. Här är det inte fråga om tro, här är det fråga om vetande.
Herr talman! Jag har icke, herr Wikström, med en antydan nämnt något om spekulation, jag har inte ens använt det ordet. Vad jag vill påpeka och trycka på är att vi, som vår värderade ordförande i kulturutskottet nyss sade, vill ge kyrkan större möjligheter att förvalta sitt kapital på annat sätt än att just köpa mark. Det är det frågan gäller. F. ö. har jag en känsla av att herr Wikström inte riktigt har satt sig in i den här frågan.
Herr talman! Det är ett ganska billigt argument att säga till en debattmotståndare att han inte satt sig in i frågan. Det är ju flera frågor det gäller. Det handlar om relationen mellan stat och kyrka och det gäller frågan om tillämpningen av jordförvärvslagen. Får jag fråga herr Mattsson i Lane-Herrestad, som hade siffror på hur mycket mark svenska kyrkan köpt, hur mycket mark svenska kyrkan har sålt under motsvarande period och vilka värden detta rör.

Herr talman! Jag har i min hand ett tidningsurklipp. När jag kom tillbaka till riksdagen i början av veckan hade en som arbetar här i huset klippt ur den ur en av Stockholmstidningarna. Det är en insändare skriven av en pojke i Norrköping vid Magnus Hansson. Han är 13 år. Jag har telefonledes varit i kontakt med honom, och han har lovat att jag får utnyttja artikeln. Jag vill börja med att läsa några inledande ord från denna insändare: Nu har de allra svartaste skamfläckarna i svensk naturvård trätt i kraft. Den 1 december börjar nämligen den allmänna jakttiden på duvhök i södra och mellersta Sverige. Den varar till den 29/2. I Norrland infaller jakttiden tre månader tidigare.” Jag tror att grabben Magnus skulle ha varit rätt belåten om han hade tagit del av jordbruksutskottets betänkande nr 25, som behandlar bl.a.

Insändaren Magnus Hansson tar vidare upp det som också tagits upp i min och herr Wirténs motion, nämligen den skyddsjakt på duvhök som sker bl.a. vid fasanerierna. Den 13-årige Magnus har samma uppfattning som vi motionärer. Han säger att det är fel att skyddsjakt får ske. Man kan göra en liknelse med flugorna på en sockerbit. När man slår ihjäl en fluga kommer det genast en ny. Likadant är det vid fasanerierna. Dödar man en duvhök kommer det en ny igen, och på så sätt kan stammen decimeras på ett olyckligt sätt. Utskottet skriver ganska positivt när det gäller själva jakten, men man kunde önska att utskottet mera klart tagit ställning för ett uttalande om att duvhöksjakt borde förbjudas. Duvhöken är den enda rovfågel man får jaga. Men utskottet är mera tveksamt och vill inte ta ställning till skyddsjakt vid fasanerier, hönsgårdar osv. Det är litet olyckligt. Vi bör på alla sätt skydda samtliga svenska rovfåglar, vilket måste innefatta även duvhöken.

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas en motion av Erik Larsson i Öskevik och mig, som tar upp frågan om ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. Motionen tar upp ett fall av bäverskador på skyddsvallar inom ett sjösänkningsföretag. Vallarna inom det nämnda företaget har under hela 1960-talet på grund av bäverskador fått repareras på stora områden och till stora kostnader. År 1974 var vallarna så perforerade av bäverns boplatser att det krävdes omedelbara och omfattande åtgärder för att återställa en sträcka av minst tre kilometer av dessa vallar i godtagbart skick. Kostnaderna för dessa reparationer beräknades av lantbruksnämnden i vederbörande län till ca 100 000 kr. Markägaren, eller med andra ord sjösänkningsbolaget, beviljades också ett statligt anslag, men det uppgick endast till 25 000 kr. Således var det i detta fall markägaren som fick stå för huvuddelen av kostnaderna för de skador bävern hade orsakat. Det här kan inte anses som en skälig kostnadsfördelning mellan de skadedrabbade och det allmänna som har ansvaret för en fridlyst djurart. Vi har i motionen pekat på de svårigheter som uppstår för de skadedrabbade när det gäller att hävda sina krav, då det i dag inte finns några som helst fasta regler för ersättning av skador av den här typen. Vi menar att principen bör vara att den som drabbas av skada, förorsakad av fridlyst djurart, får ersättning för hela den skada han åsamkats. Vi har också i motionen begärt förslag till enkla och klara regler för reglering av sådana här skador. Vidare har vi begärt att en fond skulle. inrättas, varur de som är ersättningsberättigade kunde få bidrag. Vi har också hemställt att bidrag skulle kunna utgå till förebyggande åtgärder, när så är nödvändigt. Utskottet hänvisar till lantbruksstyrelsens och naturvårdsverkets yttranden och säger att en gammal praxis varit att varje näring får tåla viss skadegörelse av vilt, och först när skadegörelsen blivit mer omfattande och andra åtgärder inte hjälpt kan i sista hand ekonomisk kompensation komma i fråga. Utskottet slutar med att anföra att det hittillsvarande systemet med prövning från fall till fall t. v. bör godtas och att det ankommer på regeringen att fatta beslut på området. Utskottet säger vidare att det är angeläget att ersättningssystemet är så utformat att det tillgodoser intresset av ett tillfredsställande skydd för fridlysta djurarter liksom utskottet också konstaterar behovet av att markägare ges ett rimligt skydd mot ekonomiska förluster till följd av viltskador. Utgår man från det aktuella fall som jag har relaterat framgår det att man knappast kan göra gällande att ekonomisk ersättning lämnats till de skadelidande i skälig omfattning. Ändå har skadornas omfattning i det här fallet konstaterats av vederbörande lantbruksnämnd, vilken också är ett statligt organ. Något tvivel om ersättningens berättigande bör således inte föreligga. Likväl erhöll markägarna en ersättning som endast svarade mot en fjärdedel av de totala kostnaderna för uppkomna skador. Detta fall om något visar att man, för att förverkliga de intentioner om rimligt skydd mot ekonomiska förluster till följd av viltskador som vi i motionen förespråkar och som också utskottet säger sig vara överens med oss om, nog måste komma fram till andra regler än de som f.n. gäller. Herr talman! Ett enigt utskott har ju avstyrkt motionen i fråga, och jag skall därför inte ställa något yrkande. Jag avser dock att återkomma i ärendet.

Herr talman! Jag kan i och för sig inte peka på någon egentlig anledning att ta till orda i denna fråga, eftersom jag inte är motionär och inte heller är ledamot av jordbruksutskottet. Jag känner dock ett behov att säga några ord i detta sammanhang. Ett enhälligt jordbruksutskott har hemställt att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet uttalat om undersökning av möjligheterna att på nytt införa sjöfågeljakt på våren. Utskottet skriver för all del mycket försiktigt i sitt betänkande och vill inte att stammarna skall drabbas av någon större åderlåtning. Man vill att jakten i fråga skall förbehållas skärgårdsbefolkningen, och det kan i och för sig vara vällovligt. Men jag tror ändå att det är mindre lyckat att släppa denna vårjakt fri igen. Jag ser inte så mycket till den biologiska aspekten i detta sammanhang. Jag tror att fågelstammarna nog tål en viss avskjutning, och vi i Sverige brukar ju kunna sköta jakten rätt snyggt. Men hela denna fråga har en i hög grad psykologisk aspekt. Vi har genom påverkan från svenskt håll lyckats förmå Nordsjöländerna att tidigarelägga sin sjöfågeljakt. Förut jagade man utmed Nordsjökusten fram till den 15 april. Numera upphör jakten den 1 mars. Jag tror att det skulle vara mycket olyckligt om vi nu här i Sverige ändrade oss och gav vissa möjligheter till jakt på våren. Då skulle vi nämligen också påverka jakten i andra Nordsjöländer, som vi erfarenhetsmässigt vet inte har riktigt samma intresse som vi är kända för att ha när det gäller att bevara fauna och flora. Jag vet att nere på kontinenten ornitologer och naturvårdare över huvud taget på sina bara knän ber de svenska myndigheterna att inte ändra bestämmelserna på detta område. Om så skulle ske, skulle det där nere uppstå ett helt annat jakttryck än vad som blir fallet här. Jag har inget yrkande men jag vill säga att vi skall vara försiktiga och verkligen tänka oss för innan vi släpper loss vårjakten efter sjöfågel igen.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 26 behandlas senvinterjakt efter sjöfågel, aktualiserad i en under den allmänna motionstiden väckt motion med inte mindre än 27 motionärer, representerande fem partier. I motionen hemställs att riksdagen som sin mening uttalar att regeringen bör genomföra begränsad senvinterjakt för yrkesfiskare och andra skärgårdsbor i huvudsaklig överensstämmelse med Svenska jägareför bundets förslag härom till regeringen i mars 1971. Det konstateras i motionen att beståndet av ejder, vigg och storskrake i Östersjöskärgården är utomordentligt stark, ett förhållande som också gäller i den finska skärgården, vilket framgick i ett år 1973 gjort uttalade från jordoch skogsbruksministeriet i Helsingfors om förhållandena där. Det bör noteras att i Finland bedrivs ifrågavarande jakt huvudsakligen på senvintern. I Norge har man tillåtit en senvinterjakt för ett par kommuner längst uppe i norr. Ett av skälen för att vi för skärgårdsbefolkningen önskar denna jakt är av biologisk art. Det förhåller sig så att den fågel som kanske är mest aktuell i sammanhanget, nämligen ejderhanen eller gudingen, inte kan jagas under hösten. De äldre hanfåglarna finns då inte i de här aktuella skärgårdarna. En biologiskt riktig beskattning av stammen kan alltså endast ske om också en senvinterjakt möjliggörs. Jordbruksutskottets behandling av motionen har varit positiv. Att frågan om en sådan jakts lämpliga utformning närmare kan behöva ses över ter sig naturligt. Noggranna överväganden om den lämpliga personkrets som kan komma i fråga för dessa jakttillstånd synes också vara nödvändiga. En stor del av den svenska expertisen på området finns i Svenska jägareförbundet — statens organ för att handha jakten här i landet. Det finns därför all anledning att hänvisa till Svenska jägareförbundets skrivelse till regeringen från 1971, där förslag till lämpliga lösningar i långa stycken står att finna. Skärgårdsbefolkningens intresse av återinförd senvinterjakt är förståeligt. Att utskottet nu hemställer att regeringen skyndsamtt skall utreda formerna för en sådan jakt innebär en uttalad viljeyttring från utskottets sida att på lämpligt sätt tillmötesgå skärgårdsbefolkningens önskemål. Enligt min mening finns, som jag tidigare nämnt, så mycket material vilket kan utgöra underlag för överväganden att en utredning borde kunna ha sina ställningstaganden klara i så god tid att ett förslag kan föreläggas riksdagen redan i vår. Följaktligen bör ett införande av senvinterjakt kunna genomföras till jaktåret 1977/78.

Med andra ord: jag tycker inte att det resonemanget har fog för sig. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det finns säkert många i den här församlingen som tycker att det är en märklig motion jag har väckt, men jag är lika viss om att det finns väldigt många människor utanför det här huset som sympatiserar med de tankegångar som finns där, och jag tror att deras antal är tillväxande. Eftersom vi har en representativ demokrati bör även deras talan kunna föras i den här församlingen. Jag gör det allra enklast och allra kortast genom att läsa upp motionen — de flesta här har nog inte läst den. Den lyder så här: ”Om ett kulturellt välutvecklat land skall tillåta nöjesjakt, ett konkret uttryck för lusten att döda, kan verkligen med fog sättas i fråga. Åtskilliga kulturoch djurvänner vämjes helt visst vid anblicken av pressens illustrerade redovisningar från en god jakt, gärna då med den stolte jägaren med en fot nonchalant stödd mot det nedlagda villebrådet. Det osmakliga i situationen mildras ingalunda av att kungahuset här föregår med dåligt exempel. Det är sårande för den intellektuella redbarheten att nöjesjägarna samt och synnerligen uppger sig vara de verkliga djurvännerna. Förhållandet är sålunda det att när nöjesjägaren vandrar omkring i markerna och blir varse exempelvis ett rådjur han då blir föremål för en från psykologisk synpunkt mycket intressant och mycket märklig påverkan: Här kommer nu ett rådjur och som djurvän gläder jag mig åt anblicken av detta vackra djur. Ja, jag gläder mig åt det i så hög grad att jag beslutar mig för att döda det på fläcken. Nöjesjägarens försäkringar om att vara djurvän måste väl ändå rimligen bottna antingen i hyckleri eller en speciell form av djupgående personlighetsklyvning. Intetdera framstår som särdeles respektabelt. Särskilt klandervärt i fråga om nöjesjaktens bedrivande är det bristande omdöme förenat med otillräcklig skjutskicklighet som många av dessa lustdödare visar prov på. I synnerhet tiden efter den årliga älgjakten påträffas i markerna skadeskjutna djur, levande eller döda, som måst utstå de mest fruktansvärda plågor. Om djuren själva fick välja sina vänner skulle de förvisso kassera nöjesjägarna. Det är givetvis ofrånkomligen nödvändigt att en viss avskjutning av viltet sker. Det borde kunna ske under kulturellt och humanitärt anständigare former än dem under vilka nöjesjakten bedrives. En utredning bör lämpligen ges i uppdrag att klarlägga hur en ansvarsmedveten avskjutning av viltet bör administreras och praktiskt genomföras.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en försöksverksamhet i TV för döva snarast kan komma till stånd. Sveriges Radio bedriver en omfattande utvecklingsoch försöksverksamhet, bl.a. beträffande textning av nyhetsprogram. Företaget har vidare i början av innevarande år i samarbete med televerket, nämnden för samhällsinformation och handikappinstitutet genomfört en landsomfattande kampanj om möjligheterna för hörselskadade att gratis erhålla sådana tekniska hjälpmedel som underlättar programutnyttjandet. Kampanjen har enligt uppgift varit framgångsrik. Jag vill också nämna att radioutredningen behandlar frågan om särskilda program för handikappade, bland dem de döva.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på den fråga som jag har ställt. Jag är naturligtvis medveten om att programsättningen handhas av Sveriges Radio, men jag är också medveten om att det har en viss betydelse vad utbildningsministern säger och vad vi här. i riksdagen kan ha ait säga om hur resurserna skall användas i Sveriges Radio. Det har uppgetts att TV-nytt skall upphöra med sin verksamhet men ändå under ett par år behålla resurser i fråga om både ekonomi och personal. Det är mot den bakgrunden som jag har funderat över möjligheterna att använda dessa resurser för att med det snaraste starta en försöksverksamhet med nyhetsprogram för de döva. Det skulle ge behövliga erfarenheter för en, som jag hoppas, så småningom heltäckande programservice även för de döva. Vi har ju här i riksdagen diskuterat olika möjligheter att bryta den isolering som alltför många döva upplever, och bl.a. har då frågan om teckenspråkets användning aktualiserats. Den alltför länge dominerande felaktiga uppfattningen — att det skulle vara till skada att ge döva undervisning i teckenspråk därför att det skulle hämma deras förmåga till munavläsning — har numera inte så många anhängare. Men alltjämt är ändå insatserna för att öka teckenspråkets användning alldeles för små. Det har jag och andra nyligen påtalat i en riksdagsdebatt. Jag ser den här idén att utnyttja TV-nytt-tiden — om vi skall använda det begreppet — för ett nyhetsprogram, riktat till de döva, som en stimulans också för teckenspråksundervisningen. Genom att man samtidigt använder nyhetsuppläsare som, vända till de döva tittarna, ger möjligheter till munavläsning, en tolk som uttrycker sig med tecken och slutligen också en textremsa, som tittaren kan följa, skapas ju en fullständig inlärningssituation. Jag tror att det skulle vara en bra hjälp för alla dem som arbetar med att sprida kunskaper om teckenspråket. Det gör ju numera verkligen skäl för benämningen språk. Tidigare uttrycktes teckenspråket i ett slags staccatostil, såsom ”hon stor, han liten”, medan den som nu lär sig teckenspråket verkligen också får möjligheter att uttrycka sig. Jag tror att TV skulle kunna medverka till detta, bl.a. genom att använda den här resursen som jag har pekat på i min fråga.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att det finns ett intresse för att de döva och de som har nedsatt hörsel får ökade möjligheter att ta del av radioprogram. Men, fru Marklund, för bara några veckor sedan diskuterade riksdagen denna fråga och uttalade därvid ganska bestämt en önskan, som f. ö. också från regeringshåll har uttryckts vid flera tillfällen. Jag skall inte nu trötta kammaren med att läsa ur utskottsbetänkandet, som bara är några veckor gammalt. Jag tycker att det kanske kan vara på sin plats att kammarens ledamöter tar del av det som riksdagen har beslutat bara för ett litet tag sedan och inte igen ställer samma fråga som man nyligen har fått svar på.
Herr talman! Jag tror jag vågar säga att jag hör till dem i kammaren som har tagit del av utskottets betänkande, de försök som pågår och de initiativ som har tagits på detta område. Men det är kanske just därför att jag hör till dem som har intresserat sig för denna fråga som jag också har funnit en möjlighet genom att TV-nytt, enligt uppgift, efter en tid skall läggas ned. Detta ger alltså tid som kan användas till sådana nyhetsprogram som jag menar är nödvändiga för de döva och nörselskadade. Det har hittills sagts att man inte har tid och ekonomiska resurser för att vända sig till dem. Här får vi låt mig säga en bit över i ett redan finansierat program för att vända oss just till de döva och de hörselskadade. Man har alltså följt de här frågorna och har klart för sig vad som pågår, men man har också klart för sig att det som pågår inte är tillräckligt.

Herr talman! Herr Henmark har frågat socialministern om han anser det rimligt att ungdomar i yngre tonåren används för försök med alkoholforskning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan är föranlåten av uppgifter i dagspressen om planerna på viss forskningsverksamhet vid institutionen för teoretisk alkoholforskning vid Karolinska institutet. Vid institutionen har nyligen slutförts en omfattande serie av försök där alkoholens inverkan på vuxna och äldre undersökts. Det har därvid framkommit vissa skillnader i graden av påverkan som kan hänföras till försökspersonens ålder. Det har därför fallit sig naturligt för institutionen att vilja göra motsvarande undersökningar med yngre personer. Jag har inhämtat att avsikten är att en forskningsgrupp skall undersöka ett mindre antal tonåringar, som är kända av personer som ingår i forskargruppen. Föräldrar och lärare har, enligt vad som upplysts mig, inbjudits till en informationsträff om projektet. Jag förutsätter att föräldrars eller annan vårdnadshavares samtycke inhämtas i de fall försökspersonerna är minderåriga. Jag har slutligen också inhämtat att projektet i vanlig ordning kommer att underställas Karolinska institutets etiska kommitté, vars godkännande fordras för att undersökningen skall få påbörjas. I övrigt vill jag för dagen inte närmare kommentera de nämnda planerna.

Herr talman! Jag ber först att få tacka utbildningsministern för svaret. Det var något av en chockartad upplevelse att få höra att en vetenskapsman skulle börja experimentera med alkohol på ungdom. Vi vet att ungdomar inte har rätt att inköpa sprit innan de fyllt 20 år och inte får serveras mellanöl innan de fyllt 18 år. Då är det underligt att en vetenskapsman kan börja experimentera med ungdomar i åldern från 18 år och nedåt till 14 år, enligt vad jag har erfarit. Jag har också hört att saken underställts JO av någon, så vi får kanske se hur det ligger till rent författningsmässigt. Vi vet att alkohol är ett gift för människor i alla åldrar. Men vi vet också att den är alldeles speciellt farlig för ungdomen, och många är i dag allvarligt oroade för att dessa spritoch alkoholvanor skall sträckas ner till unga åldrar. Jag vill gärna passa på att nämna att Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor, som ju har mycket med ungdomar att göra, vid en sammankomst i Uppsala med 450 deltagare givit ut en appell. Tyvärr har TT, enligt vad det står, vägrat publicera appellen. Där står emellertid bl.a. följande: ”Under den 10-årsperiod som förflutit sedan mellanölet legalt kunnat saluföras i den allmänna handeln, har uppenbara förödande effekter kunnat konstateras framför allt när det gäller skolungdomen. Missbruket av mellanöl har spritt sig långt ner i åldrarna och är t.o.m. frekvent på lågoch mellanstadierna. Ölkonsumtionen som helhet har ökat med 81 26 på tio år och trenden utvisar fortsatt stegring.” Nu vädjar dessa skolsköterskor till alla opinionsbildande myndigheter att man verkligen skall ta stortag för att förhindra alkoholkonsumtion i dessa åldrar. Och mitt i detta upplever vi att en vetenskaplig institution börjar göra sådana här experiment! Saken skall underställas Karolinska institutets etiska kommitté, säger statsrådet. Det är ungefär som om man gör djurförsök. Jag tycker det är förunderligt att ett sådant här initiativ får tas. Jag beklagar att utbildningsministern inte vill göra några ytterligare kommentarer, men jag kan delvis förstå honom om frågan är under ut redning rent juridiskt. Då kan det vara svårt att kommentera den. Men det skulle ändå vara mycket intressant att få höra utbildningsministerns egen personliga syn på frågan, även om han inte vill uttala sig i egenskap av ämbetsman. Det vore mycket intressant att få höra utbildningsministerns rent personliga syn på om detta är rimligt och lämpligt.
Herr talman! Jag skall göra en enda kommentar ytterligare. Naturligtvis har man i en mängd forskningssituationer att väga den enskilda människans integritet och behov mot de många människornas intressen. Men som herr Henmark med all rätt framhållit har vi en besvärlig alkoholsituation bland ungdomen, och om det då visar sig att man med hjälp av ökade kunskaper om ungdomens reaktioner kan förhindra att unga människor i framtiden beter sig så vårdslöst med alkohol som de kanske nu ofta gör, så kan ju det vara ett värde. Men självfallet måste man i alla forskningssituationer vara mycket noga med och slå vakt om den enskilda människans integritet.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för detta sista uttalande, som vittnade om mänsklighet i denna situation. Jag vill bara tillägga att vetenskapen ju ändå har ett rikt fält att studera dessa frågor rent sociologiskt. Man vet att alkoholen innebär mycket stora faror. Bara genom att studera själva cellförändringarna skall man säkert kunna se verkningarna av alkoholen. Man behöver inte använda några människor för det. De är ömtåliga. Vi vet också att alkoholen är vanebildande. Det är ett farligt gift. Självfallet vill ingen att våra ungdomar skall bli alkoholslavar. Därför tycker jag att det är en onödig risk med sådana här experiment. Dessutom kan försöken troligen avtrubba känslan för att ungdomar och alkohol inte hör ihop. Här låter nu vetenskapsmannen ungdomarna dricka vilken sprit de vill, precis hur de vill och vad de är vana vid att dricka, står det i referatet. Man förutsätter liksom att ungdomarnas föräldrar har brutit mot lagen i detta fall, ty meningen med lagen är väl ändå att den som är under 20 år inte skall få dricka sprit, resp. under 18 år för mellanöl. Men här förutsätter man, som sagt, att ungdomarna har vanan inne. Därför får de dricka vad de är vana vid, och det skall de få fortsätta med. Jag anser att det måste finnas en gräns för vad vetenskapsmannen får göra, och jag tycker att här har vi ett område där han inte borde få verka på det sätt som är planerat.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag är beredd att medverka till att underlätta för vuxenstuderande att erhålla extra studiemedel vid dubbelbosättning. För vuxna studerande som under sin studietid uppbär studiemedel kan extra studiemedel utgå till gift studerande som på grund av studier måste vistas på annan ort än hemorten och som har make och hemmaboende barn på hemorten. Endast om studieorten ligger på sådant avstånd från hemorten att makarna inte kan ha gemensamt hushåll skall dubbelbosättning anses föreligga. Det särskilda vuxenstudiestöd som fr.o.m. innevarande budgetår har införts ger väsentligt bättre förmåner än vanliga studiemedel. Någon möjlighet att förena vuxenstudiestödet med extra studiemedel finns emellertid inte. Jag är inte heller beredd att f. n. föreslå en förändring av gällande bestämmelser i detta avseende. Däremot avser jag att följa verksamheten med den nya stödformen för att, om erfarenheterna ger anledning därtill, överväga lämpliga förändringar av nuvarande regler.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är riktigt, som herr statsrådet anförde, att riksdagen i våras antog ett förslag om studiemedel, och det möttes med stora förväntningar av många vuxenstuderande. Men det har tyvärr inte slagit så ut som man hade förväntat. Jag har ett exempel på att en vuxenstuderande familjeförsörjare med hemarbetande hustru och fyra minderåriga barn kommer i sämre studiesocial situation än t.ex. vuxenstuderande gift kvinna, vars make har egen inkomst. Det hänger samman just med möjligheterna att erhålla extra studiemedel. Den man jag talade om har trots noggrann redovisning till studiemedelsnämnden inte erhållit extra studiemedel för sin dubbla bosättning, och besvär hos centrala studiestödsnämnden har också avvisats. Det är därför förvånande att höra statsrådet säga att en person som har dubbelbosättning skall kunna få extra studiemedel. Jag undrar vilka andra kriterier det kan vara som lett till att denne man inte fått extra studiemedel trots dubbelbosättning. Kan det bero på att han har förmögenhet som är bunden, eller kan det bero på att han haft inkomst utanför studietiden? Den inkomsten är dock medel han behöver för underhåll av sin familj. Det verkar som om studiemedelssystemet för studier på högskolenivå är uppbyggt efter ungdomars ekonomiska situation och studiesituation. Om man är vuxen och har familj lever man under helt andra förhållanden. Man har försörjningsbörda, och med detta restriktiva studiemedelssystem kommer en vuxenstuderande med familj i en betydligt sämre sitution än unga studerande. Resultatet blir då antingen att han måste avstå från studierna eller att han tvingas till ett orimligt dubbelarbete som drabbar familjen och går ut över studierna. Det kan väl inte vara avsikten med de nuvarande reglerna? Jag skulle gärna vilja höra om statsrådet har någon uppfattning om varför en person som mannen jag talade om skall hamna i en sämre studiesocial situation än en annan vuxenstuderande på högskolenivå, trots att han kan åberopa dubbelbosättning.
Herr talman! Herr Sellgren talar delvis med utgångspunkt från en gammal situation. Det är ingenting annat än just avståndet från hemorten som avgör om det skall utgå så att säga dubbla studiemedel vid dubbelbosättning. Däremot gäller andra regler för att studiemedel skall utgå över huvud taget, men det är en annan fråga. Vad herr Sellgren har frågat är i vilka fall det utgår extra studiemedel vid dubbelbosättning. Det är alltså avståndet från hemorten, eller rättare sagt det faktum att det är omöjligt för makarna att ha gemensamt hushåll, som avgör det. Det nya vuxenstudiestödet som riksdagen diskuterade i våras har ännu inte, herr Sellgren, slagit ut så att de vuxenstuderande kunnat se effekterna av det; det är nu första terminen som det utgår, och vuxenstudiestödsnämnderna har just börjat sin verksamhet med att betala ut de nya vuxenstudiestöden till de vuxenstuderande. Jag är helt övertygad om att det nya vuxenstudiestödet när det har kommit i gång under året väsentligt skall förbättra de vuxenstuderandes situation, såsom vi alla hoppades i samband med diskussionen om reformen i våras.

Herr talman! Men det är ju nuläget vi resonerar om, herr statsråd. Det är höstterminen 1975 och vårterminen 1976 som det aktuella fallet gäller. Då måste det väl vara något fel i handläggningen, eftersom man har samma regler att utgå från. Jag frågade om möjligen bunden förmögenhet — bil, egethem eller sådant — kunde vara ett hinder. I det fall som jag har tagit upp kan orsaken till att extra studiemedel inte utgår inte vara att avståndet är för litet, eftersom det är 11 mil mellan den fasta bostaden och studieorten där den studerande måste vistas under veckorna. Det är alltså uppenbart att familjen är åtskild under de veckor då studierna pågår.
Herr talman! Frågan om förmögenhet och annat sådant har ingenting med de extra studiemedlen vid dubbelbosättning att göra. Jag har givetvis ingen möjlighet att ta ställning till hur centrala stu diestödsnämnden har gjort bedömningen i det aktuella fallet — vilket avstånd som skall anses giltigt i förhållande till kommunikationsmöjligheter och annat. Däremot kan jag säga att det nya vuxenstudiestödet skall gälla fr.o.m. nuvarande hösttermin. Under löpande budgetår kommer det nya vuxenstudiestödet alltså att vara fullt genomfört.
Herr talman! Min sagesman får väl då anföra besvär hos centrala studiestödsnämnden och därvid hänvisa till statsrådets uttalanden. Jag vill ändå fråga om det inte vore skäl att ge studiestödsutredningen, som har suttit i ett och ett halvt år och först nu kommit i gång med sitt arbete, i uppdrag att se över dessa frågor mycket snabbt och göra en utvärdering. Statsrådet sade att han är beredd att, om de nya bestämmelserna inte fungerar och om erfarenheterna inte blir vad man har förväntat sig, överväga lämpliga förändringar av nuvarande regler. Men vore det inte bättre att den sittande utredningen fick komma snabbt med ett förslag? Om det kan slå så här snett kommer det att ta år innan de vuxenstuderande på högskolenivå som drabbas får någon rättelse.

Herr talman! Fröken Karin Andersson har frågat mig om jag anser att avtalet beträffande anställningsformer för viss personal vid universitet och högskolor ger den drabbade gruppen utländska lektorer den anställningstrygghet de har rätt att fordra. De nu gällande bestämmelserna grundar sig på en överenskommelse med vederbörande personalorganisationer och innebär att de utländska lektorer som den 30 juni 1975 tjänstgjort i mer än sex år får personliga tjänster med tillsvidareförordnanden. I fråga om den grupp lektorer som inte får personliga tjänster gäller att de — beroende på den hittillsvarande anställningstidens längd — får fortsatt anställning, eller en uppsägningstid om man så vill, på mellan ett och fem år. Det är alltså inte så att samtliga dessa lärare måste lämna sin tjänst med utgången av juni 1976. Innehållet i den nyssnämnda överenskommelsen bygger på en sammanvägning av pedagogiska hänsyn och de krav som den nya lagstiftningen om anställningsskydd ställer på arbetsgivaren. Syftet med de utlänska lektoraten är att de svenska språkstuderandena skall få undervisning av lärare med aktuell hemspråkskontakt. Det har mig veterligt aldrig varit meningen att dessa lärare skulle stanna permanent i Sverige. De tidigare gällande bestämmelserna innebar anställning i först två pe rioder om tre år vardera och därefter i undantagsfall förlängning med ett år i sänder. Den nya lagstiftningen innebär att en sådan ordning inte längre bör tillämpas. Den som anställs på en tjänst skall få klart besked om vilken tid anställningen avser. Vi har tagit konsekvenserna av detta. Alla de som tidigare fått sin anställning förlängd utöver det normala har fått en personlig tjänst. Alla övriga måste rimligen ha varit medvetna om att de inte hade några garantier för en anställning utöver de sex åren. Inte i något fall har anställningsförhållandena försämrats. Samtliga utländska lektorer som anställts innan överenskommelsen träffades har möjlighet att stanna i sex år. Vid en internationell jämförelse framstår dessa regler som mycket generösa. Eftersom de nya bestämmelserna fastställts i samförstånd med personalorganisationerna, utgår jag ifrån att de delar min åsikt om rimligheten i dessa bestämmelser.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret. Det är väl förståeligt ändå att beskedet om denna uppgörelse som träffats mellan å ena sidan SACO/SR och å andra sidan utbildningsdepartementet kom som en obehaglig överraskning för en stor del av de utländska lektorer vi har här i landet. Uppenbarligen var de icke helt på det klara med hur länge deras anställning skulle vara. Det gäller framför allt dem som hade varit här ungefär sex år eller strax därunder och som tydligen hade gott hopp om att få ett förlängt förordnande, vilket ju tidigare har inträffat — om inte alltid, så dock relativt ofta. Den gruppen har kanske också drabbats hårdast, eftersom tiden för dessa lärare att ställa om sig till den nya situationen i ett annat land blir kortast. Det gäller här tre grupper. Till den första gruppen hör de som varit här i över sex år och alltså får vara kvar. Den andra gruppen utgörs av dem som varit här i sex år och som får ett år på sig. Till den tredje gruppen hör de som kommer att anställas på tre år, men de vet ju redan från början att de skall vara här i tre år. Sedan är det en helt annan fråga att den tiden kan vara för kort ur” pedagogisk synpunkt. Om jag är rätt underrättad har alla universitet i landet hemställt hos departementet att få dessa bestämmelser ändrade. Det är tydligen inte bara lektorerna själva som reagerar utan också universiteten. Men deras ansökningar har lämnats utan åtgärd. Jag tycker att det borde vara möjligt att införa något generösare övergångsbestämmelser, även om man inte kan göra någonting på lång sikt. Den andra frågan som jag tagit upp gäller de här tre åren. Den hör i och för sig inte ihop med anställningstryggheten. Många anser emellertid att tre år av pedagogiska skäl är för kort tid. Det gäller ju för dessa lärare inte bara att ha kontakt med hemspråket, utan de måste också känna till förhållandena i Sverige. De skall dock undervisa svenska studenter, och de bör därför känna till förhållandena här i landet. Jag vädjar till utbildningsministern att försöka göra någonting åt den här saken.
Herr talman! Det avgörande är att de utlärdska lektorerna vid våra universitet skall förmedla en aktuell kontakt med de språkmiljöer de representerar. Enligt min mening är den här speciella uppgörelsen utomordentligt generös. De som hade varit här i sex år den 6 juni 1975 fick ett extra år för att inte någon skulle behöva uppleva detta som ett särskilt snabbt ingrepp i sin tillvaro. Sedan är det inte riktigt att vi i departementet skulle ha några ansökningar från myndigheter. Det finns ansökningar från enskilda lärare. Det vore också egendomligt om någon av myndigheterna skulle ha lämnat in en sådan ansökan, eftersom detta — jag upprepar det — är en överenskommelse med personalorganisationerna, som givetvis har haft kontakt med samtliga berörda parter.

Herr talman! Först och främst är det väl att trycka litet grand på fakta att säga att man varit helt överens i personalorganisationerna. Ja, det har man varit i de organisationer som har förhaffdlat — SACO och SR. Men universitetslärarna har inte varit med. De tillhör en underorganisation till förhandlingsorganistionerna. Jag är faktiskt litet förvånad, och det måste bero på att jag inte förstår det akademiska språket. Jag har en kopia av en skrivelse från utbildningsdepartementet, där man talar om att man har fått ansökningar från rektorsämbetet vid högskolan i Linköping och från engelska institutionerna vid universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg osv. och att man har lämnat dessa ansökningar utan åtgärd. Räknas inte dessa institutioner såsom officiella institutioner, är jag fel underrättad.
Herr talman! Det är alltså fråga om yttringar i enskilda fall. Men inga framställningar har gjorts om att vi skall ändra dessa bestämmelser.
Herr talman! I skrivelsen står ordagrant: ”Rektorsämbetet vid dåvarande högskolan i Linköping har anhållit om ändring av bestämmelserna rörande anställningstid för utländska lektorer.”

Herr talman! Under 1960-talet hade vi en explosionsartad utveckling när det gäller snöskotertrafik. Det är inget tvivel om att det ledde till vissa problem när ett sådant här fordon gav människor möjlighet att komma ut i naturen på ett sätt och i en utsträckning som inte tidigare varit möjligt. Men i början på 1970-talet fick vi den tillfälliga lag som skulle gälla till utgången av år 1975. Under tiden skulle man få möjlighet att överblicka och konstatera hur skotertrafiken skulle ordnas. Det är helt klart och också omvittnat från naturvårdsenheterna på länsstyrelserna i de län där den här trafiken mest förekommer att det har skett en mycket betydande förändring till det bättre under den här tiden. Förslaget till ny lag, som vi hoppas skall kunna antas här i dag, innebär för de bygder jag kommer ifrån — kustbygden, och även i mellanbygden - ingen stor förändring gentemot den lag som hitintills funnits. Länsstyrelserna kommer även i fortsättningen att tillsammans med kommunerna få avgöra var skoterlederna bör förläggas och vilka områden man anser är så känsliga att de bör beläggas med ett generellt förbud. I ett avseende skiljer sig propositionen från den lagstiftning som hittills gällt, nämligen beträffande de s.k. föryngringsytorna. Där har statsrådet tagit in ett förslag till förbud och vi tycker att det är utomordentligt angeläget att det också kommer att ordentligt följas upp. Det finns kanske inte anledning att framföra alltför stark kritik, men vi tycker ändå att det hade varit riktigt att införa ett definitivt förbud. Som förslaget är utformat skall det nu ankomma på vederbörande förare att avgöra, om det är någon risk förenad med att köra över en föryngringsyta. Sådan risk skulle då inte föreligga, om snötäcket är så tjockt att plantorna inte sticker upp över detta.

Det är svårt att fatta ett sådant avgörande, och när en gång ett spår har dragits över föryngringsytan får man förutsätta, att alla andra förare sedan räknar med att det inte är någon risk med att köra ut över den. Av den anledningen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3. Jag vill också säga några få ord om den förändring i detta avseende som föreslås ske uppe i fjälltrakterna, innebärande att man belägger rätt stora områden med ett generellt terrängkörningsförbud. Vi tror att det är riktigt med ett sådant förbud och menar framför allt inte att det, som det har ifrågasatts från en del håll, kommer att förorsaka någon olägenhet för befolkningen i dessa områden. Det uttalas klart på s. 38 i propositionen att länsstyrelsen inom samtliga områden skall kunna besluta om undantag från förbudet för de skoterleder som behöver finnas. Detta har vidare utvecklats på s. 39.

Det framhålls i propositionen också att turistintressena bör kunna beaktas i dessa sammanhang. Något som jag tycker är mycket angeläget i denna proposition är vad som tagits upp under avsnittet barmarkskörning. Snöskotern kom till vårt land främst från Canada och USA, och där finns nu också skotrar för barmarkskörning.

Av den anledningen är det utomordentligt angeläget att vi redan nu, innan barmarksskotrarna har fått någon stor spridning, inför ett generellt förbud. Vi skall inte behöva komma i den situationen att den utomordentligt känsliga vegetationen i dessa trakter blir förstörd av barmarksskotertrafiken. Jag är rädd för att, om vi avstår från att införa den föreslagna lagstiftningen, snart kommer i den situationen att människorna inte anser sig kunna t.ex. plocka hjortron på våra myrar utan att använda dessa fordon som fortskaffningsmedel. Det tror jag att vi under inga som helst förhållanden kan godta. Det har ifrågasatts om skrivningen i terrängkörningslagen när det gäller körning på barmark skall kunna lägga hinder i vägen för en markägare i hans utövande av de areella näringarna. Jag tycker emellertid för min del att lagen ger markägare full garanti att utöva dessa näringar och färdas på sina egna ägor — den rätten bör över huvud taget inte kunna ifrågasättas. I förslaget till lagtext ges inte något fullständigt klart besked på den punkten, men vi har ju tidigare gett regeringen bemyndigande att utfärda kungörelser, varför jag utgår från att regeringen också i detta fall kommer att se till att markägare inte hindras att utföra de uppgifter som de har på sina marker. Skulle det visa sig att så inte blir fallet, har vi givetvis möjlighet att återkomma i ärendet och kräva att riksdagen ändrar reglerna. Svenska Motorcykelförbundet har ifrågasatt huruvida de som finner det intressant och trivsamt — och kanske också nyttigt — att fara omkring i terrängen på sina motorcyklar kommer att mista den rätten. Jag tycker dock att utskottets skrivning även på den punkten ger besked om att denna sport skall ges sådana möjligheter även i framtiden. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den nuvarande lagen om terrängkörning med motordrivet fordon gäller ju bara till instundande årsskifte, varför det är helt naturligt att regeringen har framlagt ett förslag i ärendet. Jag vill redan från början säga att intentionerna i det förslaget, nämligen att söka komma till rätta med de olägenheter som är förknippade med framför allt användningen av snöskotrar, är någonting som vi alla ställer oss bakom. Enligt uppgift lär det i dag finnas ungefär 43 000 snöskotrar i landet. Det är väl ingen — i varje fall inte inom mitt parti — som vill hindra den motiverade reguljära skotertrafiken. När fordonen används i näringsutövning och för sådan trafik i övrigt som kan anses befogad finns det naturligtvis anledning att tillåta körningen, men när det gäller okynneskörning krävs en reglering på grund av de miljöproblem som kan vara förknippade därmed. Jag är — liksom herr Johansson i Holmgården här tidigare — beredd att understryka vikten av att man i den utveckling som kan förutses, med nya fordonsmodeller som även är lämpade för barmarkskörning, med lagens hjälp skall kunna stoppa sådan olämplig körning. Snöskoterproblemet hade aldrig blivit det problem som det nu är, om vi hade uppmärksammat frågan i tid, men nu har som sagt den utvecklingen gått litet för långt. Tyvärr måste jag konstatera att propositionen kom väl sent under året. Jag vet visserligen att man har mycket att göra i departementet och vill i och för sig inte kritisera tjänstemännen där för förseningen, men det har gjort att också behandlingen i utskottet har skett under stor tidspress och att även oppositionspartierna har känt av denna tidspress. Jag vill redan från början deklarera att när jag nu efteråt uppmärksammat en del problem har jag funnit ganska allvarliga svagheter i konstruktionen av den föreslagna lagen. Man har sålunda gått in för ett generellt förbud för att sedan i tillämpningskungörelse ge en mängd undantag från lagreglerna. Personligen anser jag att en modell med selektiva förbud hade varit rimligare. Jag vill — herr jordbruksministern behöver inte ta illa upp — dra en liten parallell till vad som har hänt när det gäller den s.k. sophämtningslagen. Vi tog en gång i tiden en generell lagbestämmelse här i riksdagen, och det var väl ingen i kammaren som trodde att den skulle få de konsekvenser som den sedan har fått med en mängd indrivningsmål, processer osv. Det innebär en fara att ha en generell lagstiftning, ty även om man sedan gör vissa modifikationer kan den leda till helt orimliga förhållanden, som på det område jag just nämnde. Jag vill betona att om vi inför ett generellt förbud mot terrängkörning med motordrivet fordon, kan det finnas en viss risk för att vi får motsvarande problem på det området. Det är nämligen inte departementet som handlägger sådana frågor; det ger bara ut anvisningar, och sedan bestämmer de olika lokala myndigheterna — och vi vet att omdömet och intentionerna kan växla. Senare i debatten kommer det att framställas ett återremissyrkande. Personligen har jag i och för sig ingenting att erinra mot det, men eftersom jag har behandlat ärendet i utskottet och undertecknat dess betänkande kommer jag icke att rösta för ett sådant yrkande, utan avstår.

När det gäller rätten att färdas på annans mark föreligger i dag stor oklarhet. Det finns en urgammal allemansrätt, men vilka sätt att färdas skall inbegripas i den? Vi har tidigare behandlat den frågan i riksdagen, och jordbruksutskottet har då ifrågasatt huruvida det innefattas i allemansrätten att kunna färdas med motordrivet fordon på annans mark.

Till utskottsbetänkandet har herr Johansson i Vrångebäck och jag fogat en reservation nr 2, där vi föreslår att riksdagen hos regeringen skall begära ett förslag om att allemansrättens innebörd i det här avseendet skall klargöras i nuvarande naturvårdslag. Det lagförslag som vi behandlar i dag riktar sig rent generellt både mot allmänheten och mot markägaren. Enligt departementschefens uttalande skall lagen icke hindra yrkesutövning inom jordbruk, skogsbruk, rennäring osv., men jag skulle ändå vilja ställa en fråga till jordbruksministern: Kommer man, om lagförslaget nu går igenom, att i tillämpningskungörelsen ha några som helst restriktioner för markägarens rätt att fritt färdas på sin mark? För mig är det faktiskt principiellt ganska orimligt att man helt skulle förbjuda en markägare att köra ett motordrivet fordon t.o.m. på barmark. Visserligen är det klart att han skall få köra på sin mark i samband med yrkesutövning, men jag vågar säga att det är rimligt att han får göra det även exempelvis för rekreationsändamål o.d. Markägaren har ju alltid ett intresse av att vårda marken, och jag anser att han är en bättre förvaltare av det ideella markintresset än samhället. Han har nämligen ett direkt personligt intresse. Vore det så, herr talman, att man hade en klar lagregel med definition av allemansrätten i detta avseende, så skulle man i stort sett kunna lösa de problem som terrängkörning med motordrivet fordon innebär. Jag vågar påstå att om markägaren i princip avgör det hela, kommer man ifrån alla olägenheter. Det finns fall — det skall erkännas — där samhället kan behöva ingripa. Det kan gälla särskilt känsliga områden —- fjällregionen och vissa andra områden som har speciellt naturvårdsintresse. Men redan i dag ger nuvarande naturvårdslag, såvitt jag förstår, länsstyrelserna möjlighet att utfärda vissa föreskrifter. Herr talman! För den händelse återremissyrkandet icke vinner bifall, yrkar jag bifall till reservationen 2, som jag tycker på ett betydligt bättre sätt än utskottsmajoritetens förslag kommer till rätta med dessa problem.

Herr talman! Ibland följer den tekniska utvecklingen banor som är oförenliga med grundläggande hänsyn till miljön. Terrängfordon och särskilt snöskotern är exempel på detta. Då måste vi med olika medel styra den tekniska utvecklingen så att den verkligen håller sig inom de ekologiska ramarna. Redan i början på 1960-talet varnade Svenska naturskyddsföreningen för terrängfordonens allt större utbredning. Man kan här peka på den tidigare utvecklingen i Canada. Kommersiella intressen tenderade att styra utvecklingen. År 1968 togs problemet upp av folkpartisten Erik Tobé i en interpellation i riksdagen. Statsrådet Svante Lundkvist, som då var kommunikationsminister, gav beskedet att snöskoterfrågan skulle behandlas i två sittande utredningar, rennäringssakkunniga och motorredskapsutredningen. Detta resulterade 1972 i ett förslag från regeringen om en terrängkörningslag, som riksdagen dock gjorde tidsbegränsad t.o.m. 1975. Nu har vi alltså att behandla förslaget till permanent lagstiftning. Proposition nr 67 innehåller en principiellt och från naturvårdssynpunkt viktig del, nämligen det generella förbudet mot terrängkörning på barmark. Med de dispensregler som propositionen och utskottets betänkande ger riktlinjer för bör vi kunna få en bra avvägning mellan nyttotrafikens behov och miljökraven på begränsning av nöjeskörning — och okynneskörning, bör man kanske tillägga, för det är den som mest kritiseras. När det gäller körning på snötäckt mark däremot har vi från folkpartihåll en annan uppfattning än den som proposition och utskottsmajoritet ger uttryck för. Vi anser — och vi stöder oss här på remissinstanser som företräder naturvårdens intressen och även på remissyttranden från LRF och Skogsägarnas riksförbund — att det generella förbudet bör gälla även körning på snötäckt mark. Riskerna för markskador är visserligen mindre än vid barmarkskörning. Men riskerna för störning av djurlivet, för olaga jakt, som inte nödvändigtvis behöver ske med skjutvapen, riskerna för buller, nedskräpning, intrång i orörda naturområden, är så stora att de inte kan accepteras, om körningen blir tillåten överallt där den inte har förbjudits genom särskilt beslut. I reservationen 1 redovisas denna uppfattning. Men där sägs också att riksdagen har förelagts propositionen så sent att beslutet måste tas bara några veckor innan nuvarande provisoriska lag upphör att gälla. Tillämpningen av den i reservationen förordade lagstiftningen kräver så mycket förarbete att det inte är verklighetsförankrat att föreslå att den införs redan från årsskiftet 1975-1976. Därför tvingas jag som reservant förorda att den av regeringen föreslagna lagen antas eftersom den innebär förbättringar i jämförelse med nu gällande lag, men att dess giltighet Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1. Det är djupt otillfredsställande att riksdagen måste behandla ett lagförslag under stor tidspress och utan att förslag till följdförfattning redovisats. Det gäller ju ändå en ramlagstiftning som förutsätter detaljerade följdförfattningar. På så sätt minskas riksdagens inflytande över lagstiftningsarbetet. De allmänna riktlinjerna för tillämpningen anges i propositionen och i utskottsbetänkandet. Dessa kan ligga till grund för erforderlig kungörelse. Tiden innan lagförslaget träder i kraft är kort, men jag förutsätter att det är en självklarhet att den följdförfattning som regeringen måste utfärda kommer att föreligga i tryck före årsskiftet, så att det kompletta lagkomplexet finns tillgängligt när lagstiftningen skall fungera som avsetts. I debatten kring denna proposition har snöskotertrafiken dominerat. Men principiellt är — som jag antydde tidigare — det generella förbudet mot barmarkskörning det väsentliga. Mot barmarkskörning har vi i dag en lagstiftning som är svag i förhållande till de skador som orsakas. På samma sätt som vi har regler för trafiken på våra vägar måste vi ha regler för trafiken i naturen. Detta beror dels på att terrängtrafiken ökat snabbt, dels på att alltför många människor missbrukar den relativa frihet som vi hittills har haft. De många skötsamma får då som vanligt finna sig i restriktioner som riktar sig mot dem som inte sköter sig. Lagstiftningen måste då utformas så att den inte hindrar nyttotrafik och annan angelägen verksamhet, t.ex. träning och tävling för motorungdom. Terrängfordon, och då framför allt snöskotern, har inneburit något av en revolution när det gäller kommunikationsmöjligheterna i många glesbygder. Ofta nämns i detta sammanhang fjälltrakterna, men it.ex. Stockholms skärgård har snöskotern lika stor betydelse. De misskötsamma människor som tvingar fram en skärpt lagstiftning utgör i dubbel bemärkelse ett hot mot glesbygderna. Det kan också finnas anledning att något beröra markägarnas ställning vad avser terrängkörning. För den som tar väg över annans mark innebär den nya lagen här en stark begränsning. I den mån körning över huvud taget blir tillåten är relationen till berörd markägare med den nya lagstiftningen densamma som med nu gällande lagstiftning och allemansrätten. Allemansrätten innebär ju också — och detta är angeläget att påpeka — skyldigheter mot naturen, mot medmänniskorna och naturligtvis även mot markägaren. I några motioner med anledning av den aktuella propositionen har föreslagits att markägaren skulle ges en starkare ställning än nu vad avser möjligheterna att begränsa annans körning på markerna. Detta innebär att miljöoch rekreationsintressen kommer i andra hand och får mindre bra stöd än nu. En sådan utveckling kan vi från folkpartihåll inte medverka till. Den föreslagna lagstiftningen bör därför genomföras nu och snarast förstärkas på sätt som anges i reservationen 1, som jag alltså yrkar bifall till.

Herr talman! Den fråga som vi nu har att behandla här i kammaren berör många olika intressen. Det gäller att göra en avvägning mellan de skyddsintressen som måste tillgodoses och den trafik med terrängfordon som måste förekomma. En annan avvägningsfråga är i vilken omfattning man skall tillåta terrängkörning på snötäckt mark resp. på barmark. Vi hade för tre år sedan i riksdagen en intensiv debatt i detta ämne, som då främst gällde snöskotertrafiken. Ett förhållande som belyser problem som är förknippade med en lagstiftning på detta område är den omständigheten att riksdagen år 1972 beslöt att den då föreslagna lagen skulle vara tidsbegränsad på tre år. Det har för jordbruksutskottet stått helt klart att rätten att färdas i terräng med motordrivna fordon måste begränsas. Den utredning som naturvårdsverket gjort och de remissyttranden som avgetts över utredningen visar klart på behovet därav. Särskilt måste den rena nöjestrafiken begränsas. Utskottet är också helt enigt i sin bedömning av frågan om behovet av reglering. Jag vill nu ta upp en del särskilda problem som utskottet behandlat i anledning av vissa motioner.

Utskottet har sett på dessa frågor så här. Det är klart att man har olika synpunkter på ett principiellt förbud mot barmarkskörning. Å andra sidan måste förebyggande åtgärder mot en mera okontrollerad körning i terräng med motorfordon vidtas. Därför måste man ta till ett i princip generellt förbud. I propositionen har jordbruksministern också angett åtskilliga situationer som motiverar undantag från förbudet. Där sägs klart ifrån att körning i skogsbruket och jordbruket, på tomt, på enskild utfartsväg och på annan körväg i terrängen är tillåten. Herr Torwalds m.fl. påståenden i sina motioner är således helt felaktiga. För dessa motionärer vill jag också påpeka att lagen endast är tillämplig på motorfordon. De i motionen framförda farhågorna för ungdomens cykelåkande förefaller därför en smula överdrivna, minst sagt. När det sedan gäller träningsoch tävlingsverksamhet med motorfordon så har utskottet varit angeläget om att framhålla den stora betydelse som den organiserade motorungdomens verksamhet har. Lagstiftningens syfte är ju heller inte att försöka skada denna verksamhet. Det har framgått också i propositionen. Det gäller här för berörda parter att gemensamt finna de lämpliga formerna för denna form av fritidsaktivitet när det gäller körning i terräng. För körning på snötäckt mark har i motionerna 1975/76:125 och 129 yrkats generellt förbud. Utskottet har för sin del funnit att man måste ha restriktioner för körning på snötäckt mark. Men man måste ha klart för sig att det i många fall inte skadar vare sig markägares eller allmänna intressen att köra på sådan mark. Olägenheterna av snöskotertrafiken har ju också visat sig vara mindre än man kanske på sina håll tidigare befarat. Enligt utskottets mening är lagförslaget avvägt så, att rimliga skyddsintressen tillgodoses samtidigt som möjlighet finns att vintertid kunna åka i vägfattiga eller väglösa områden. Utskottet har också pekat på möjligheten att anordna särskilda skoterleder. När det sedan gäller körning på skogsföryngringar har olika åsikter gjort sig gällande. I motionen 1975 76:106 av herr Stridsman och herr Johansson i Holmgården efterlyses ett effektivare skydd för föryngringsytor. Utskottet har inte ansett det motiverat att göra ett vidare undantag för körning över större föryngringsytor. Det har visat sig vid undersökningar att inte ens enstaka körningar med snöskoter i sådana områden är möjliga utan stora risker för skada på växtligheten. Å andra sidan får inte körning ske på föryngringsyta såvida det inte är uppenbart för skoterföraren att körningen inte innebär risker för växtligheten. Att gå så långt som till totalt förbud skulle dock enligt utskottets mening innebära att förbudet över huvud taget inte skulle respekteras. Sådana bestämmelser bör riksdagen inte medverka till. I motionen 87 av herr Andersson i Lycksele m.fl. och i motionen 92 av herr Strindberg m.fl. tar man upp förhållandena för ortsbefolkningen i fjällområdena. Inom ramen för den föreslagna lagstiftningen skall länsstyrelsen kunna besluta om de undantag från förbudet som behövs. Det bör därför finnas goda möjligheter avpassa reglerna så att ortsbefolkningens rättmätiga intressen tillgodoses samtidigt som skyddsintressena bevakas. De uttalanden som jordbruksministern gjort i propositionen har stärkt utskottet i dess uppfattning i denna fråga. Det nu framlagda lagförslaget är inte avsett att reglera allemansrättsliga frågor. Gränserna för allemansrätten är en fråga som ofta diskuteras. Jag tror inte att det i denna fråga är lämpligt att göra en definitiv avgränsning av de allemansrättsliga befogenheterna. Det är ju självklart att man inte får köra så att skador uppkommer eller att hemfriden störs. Utskottets ståndpunkt är fattat i enlighet härmed. En reglering av den typ som begärts i motionen 1975/76:127 av herr Krönmark m.fl. och i reservationen 2 till utskottets utlåtande har utskottsmajoriteten inte kunnat ansluta sig till. Den sista fråga som jag här vill ta upp gäller märkningstvånget för snöskoter. Denna fråga har vi behandlat tidigare i samband med snöskoterdebatten år 1972. Det är naturligtvis en hel del praktiska problem förenade med införande av ett märkningstvång. Om ett sådant genomförs måste det ju vara effektivt så att det fyller sitt syfte. Utskottet har ansett det angeläget att man inom departementen tittar ytterligare på den här saken. Någon speciell hemställan har vi dock inte funnit vara nödvändig. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.